Herr talman! Fru Gradin säger att det är så enkelt: att som socialdemokrat arbetar hon för socialism. Ja, det har ju inte varit så enkelt, därför att socialdemokratin har under de år den suttit vid makten inte precis infört vad vi traditionellt menar med ett socialistiskt samhälle. Det är ännu långt till det verkligt socialistiska samhället, tack och lov. Det har alltså — detta har vi märkt i tidningskommentarerna och. det är därför fröken Mattson har varit relativt bekymrad tidigare i dag och i förra veckan — väckt ganska stort uppseende när man från Socialdemokratiska kvinnoförbundet sagt, att här går det inte att göra något verkligt för kvinnan förrän vi får ett socialistiskt samhälle, ett helt annat ekonomiskt system. Okay — jag delar herr Romanus” uppfattning att det är utmärkt att detta slås fast, att vi har korten på bordet, att vi vet hur vi skall spela i nästa valrörelse. Men jag tycker att det då också vore intressant att få ytterligare representanter för Socialdemokratiska kvinnoförbundet, för regeringspartiet i allmänhet att diskutera hur denna socialism skall uppnås. Jag kan alltså ställa en motfråga till fröken Mattson eller fru Gradin. Fröken Mattson frågade herr Romanus: Hur skall alla de här borgerliga detaljförslagen finansieras? Jag frågar: Hur skall utvecklingen mot det socialistiska samhället, som ju är helt annorlunda jämfört med det marknadsekonomiska system vi har i dag, gå till?

Herr talman! Jag är också tacksam mot fru Gradin för det sätt på vilket hon lägger upp diskussionen, Vi kan konstatera, som en summering av dagens övning och de tidigare, att här finns ideologiska skiljelinjer. Det socialdemokratiska programmet strävar till ett socialistiskt samhälle, där man — som fröken Mattson uttryckte saken vid ett tidigare tillfälle — vill ha arbete åt alla vuxna och kollektiv omsorg om barnen. Därmed har vi, säger fröken Mattson, gjort upp med begreppet valfrihet. Detta skall förverkligas genom förstatligande av produktionsmedlen. Det är ett socialistiskt program — det är ingen diskussion om den saken. Sedan finns det ett liberalt program — att man vill arbeta för jämlikhet mellan män och kvinnor och ökad valfrihet — lika för män och kvinnor — att utforma sin tillvaro. Denna valfrihet kan naturligtvis av ekonomiska skäl bara successivt ökas. Man kan t.ex. aldrig tänka sig att det skall bli exakt lika ekonomiskt lönande att vara hemma och ta hand om ett enda barn som det är att förvärvsarbeta. Det är självklart. Men man kan göra mer eller mindre för att skapa ökad valfrihet. Fru Gradin lägger upp diskussionen mera konstruktivt när hon säger: Hur skall man då använda pengarna? Skall man lägga dem på ett ökat generellt stöd eller på ett selektivt stöd? Det kan man alltid diskutera i varje konkret situation. Vår linje har varit att man skall försöka bygga ut de här sakerna parallellt — man skall t.ex. öka det allmänna barnbidraget för att utjämna mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer i samma inkomstläge. Barnfamiljerna har en större försörjningsbörda och därmed sämre skattekraft; barnbidraget ersatte ju en tidigare skatterabatt. Man kan också skapa ökad valfrihet genom ett vårdnadsbidrag, där familjerna själva får avgöra om de vill lägga pengarna på daghem, familjedaghem, eller som ett bidrag till kostnaderna för vård i hemmet. Men jag vill understryka att även folkpartiet har varit med på en utbyggnad, där man genom bostadstilläggen tagit hänsyn till exempelvis de familjer som har haft många barn och låga inkomster. Det har inte rått några delade meningar om att vi skall bygga upp ett sådant stöd. Meningarna har gått isär när vi har velat prioritera familjepolitiken i förhållande till andra sektorer och ansett oss kunna rå med att samtidigt bygga ut de allmänna barnbidragen snabbare och indexreglera dem och att därjämte ha ett vårdnadsbidrag. Men allt det där är avvägningsfrågor och prioriteringar, och det är en sak. En annan sak är att det här föreligger klara ideologiska skiljelinjer, om ni håller fast vid vad som står i programmet och vid vad fröken Mattson sade när hon presenterade det.

Herr talman! Jag tycker att frågeställningen nu har blivit mera konkretiserad. Vid mina diskussioner med fröken Mattson i dag och i förra veckan har jag haft mycket svårt för att greppa detta med valfrihetsmyten. Jag tycker att vi på den icke-socialistiska kanten har ställt preciserade frågor, men vi har inte fått några svar. Nu säger emellertid fru Gradin att hon är mera intresserad av kvinnornas situation rent kollektivt, alltså som grupp, än av det individuella fallet, och där har vi då en verklig skiljelinje som vi skall gå ut och slåss om i valrörelsen. Därmed är emellertid inte sagt att vi på vår sida skulle vara mindre intresserade av att de stora grupperna i samhället får det bättre. Men det är intressant att få fastslaget vad fru Gradin här sade, att i botten på detta program ligger ett ganska stort ointresse för det individuella fallet, för valfriheten. Vad vi har försökt peka på och klämma fram är ju just detta vad valfrihetsmyten betyder, och därför är vi tacksamma för det svar som här har lämnats.
Herr talman! Det är en central tanke i den liberala samhällsuppfattningen, att det inte råder något motsatsförhållande mellan jämlixhet och valfrihet utan att de båda sakerna tvärtom skapar förutsättningen för varandra. Som fru Frenkel tidigare påpekade är det en viktig del av vår syn på familjepolitiken och jämlikheten mellan män och kvinnor. Men sedan är det klart, att när det föreligger en viss konkret beslutssituation och vi har en viss summa pengar som skall satsas på det ena eller det andra, så får man göra en avvägning. Det får vi tillfälle att återkomma till. Den ideologiska behållningen av denna diskussion är, att ni på denna punkt har en annan uppfattning. Ni anser att valfriheten som målsättning skall spolas. Den skall överges. Det har ni själva sagt. Och ni är också beredda att med olika politiska påtryckningsmedel se till att människorna utformar sitt privata liv på det sätt som ni tycker är bäst för dem. Som jag tidigare sagt tror jag också att det är lyckligast för alla människor, om de behåller kontakten med förvärvslivet även när de har små barn. Men jag vill inte — och det är det som är det liberala i sammanhanget — använda olika politiska påtryckningsmedel och styrningsmedel för att få alla att dansa efter min pipa och göra vad jag anser vara riktigast. Där skiljer vi oss definitivt.

Herr talman! I den första delen av mitt anförande skall jag ta upp några synpunkter på frågan om ungdomen och arbetsmarknaden. Under de senaste åren har vi väl litet var vid olika tillfällen fått uppgifter om och märkt tendenser till att ungdomen visar ett minskat intresse för arbete i industrin och i de manuella yrkena. Många industrier har haft rekryteringssvårigheter. Så sent som förra året fanns det ett stort antal lediga platser vid de reguljära yrkesskolorna, samtidigt som industrin inom ungefär samma sektorer hade svårt att få utbildad arbetskraft. Det finns naturligtvis anledning att fråga sig vad som är orsaken till denna negativa attityd till industriarbete från ungdomens sida. Ungdomen har under senare år mer och mer bibringats uppfattningen att ett val av teoretisk utbildning ger en bättre framtid, säkrare jobb, bättre sociala förmåner osv. Miljöfrågorna inom industrin har diskuterats — det är ett annat skäl. Vidare finns det — det tror jag att jag vågar säga — väldigt mycket av gamla värderingar kring industriarbetet och de manuella yrkena. Därtill kommer enligt min uppfattning att den debatt som förts, inte minst i massmedia, i det vällovliga syftet att skapa en opinion för bättre miljö många gånger lett till att man skapat en negativ attityd till industriarbetet. Den debatt som förts för att förbättra arbetsmiljön har inte så sällan slagit över och blivit en bidragande orsak till ungdomens negativa attityd.

Och i den utvecklingsprocessen är en välutbildad och skicklig yrkesarbetarkår en väsentlig och avgörande faktor — det kommer vi inte ifrån. Jag tror att ungdomen om den får saklig information är mottaglig för den problematiken. Vi behöver också den ungdomliga idérikedomen inom svensk industri, och den idérikedomen behöver vi såväl på verkstadsgolvet som inom utvecklingsavdelningarna. Jag tror att en attitydförändring är på väg. Vissa små tecken tyder i varje fall på det. Visserligen har vi den här vintern alltjämt några hundra lediga platser inom gymnasieskolans verkstadstekniska linje som sammanfaller med de industrisektorer som har behov av arbetskraft. Men rapporter från industrier med industriskolor säger att det är betydligt större anslutning till denna utbildning i år än tidigare år. Rapporterna säger oss att det finns ett ökat intresse för utbildning i samarbete med anställning. I en del av länsarbetsnämndernas höstrapporter spåras ett något ökat intresse från ungdomen att gå till industrin. Frågan är då: Är detta en tillfällighet, beroende på det kärva arbetsmarknadsläget för ungdomen inom andra sektorer? Eller är det uttryck för ett ökat intresse i allmänhet — en attitydförändring? Det är ytterst viktigt för samhället, för skolan, för företagen och för våra massmedia att fånga upp denna förändrade attityd, så att vi får en bättre balans mellan de teoretiska yrkena och industrisysselsättningen. Förslaget i propositionen om fem kronor per timme ser jag som positivt. Jag har som ledamot i AMS varit med om att besluta föreslå regeringen denna åtgärd. Jag hoppas också att den dels skall bereda ökad sysselsättning, dels stimulera till utbildning inom industrisektorn. Det har varit intressant att lyssna på diskussionen i går och i dag. Såväl statsminister Palme som fru Eriksson i Stockholm i går och fröken Mattson här i dag har slagit fast att grunden för kvinnornas självständighet och jämlikhet måste ligga på arbetsmarknaden. Jag fick i dag i min hand en utredning från arbetsmarknadsstyrelsen om bakgrunden till arbetslösheten. Utredningen beskriver situationen för två år sedan, men jag tror att mycket av materialet är relevant även i dag. Man delar i utredningen upp de arbetslösa i två grupper. Till den ena gruppen hör de personer som söker arbete därför att de avskedats från eller på eget initiativ slutat ett tidigare arbete. Till den andra gruppen hör personer som söker arbete för första gången efter skolutbildning samt hemmafruar som vill återuppta sitt förvärvsarbete. De som tillhör den sistnämnda gruppen kallar man initialarbetslösa. Det visar sig att av de arbetslösa kvinnorna var ca 40 procent initialarbetslösa. För gifta kvinnor i åldern 25—44 år uppgick siffran för initialarbetslösa till 60 procent. I går sades från regeringshåll att om man etablerar ett nytt företag på en ort — man nämnde exemplet med Algots etablering i Västerbotten — blir det genast en mycket stark tillströmning till arbetsförmedlingen; det är många nya arbetssökande som kommer. Vad säger oss det? Jo, det säger helt enkelt att det finns en mycket stor undersysselsättning, och när det kommer ett nytt företag visar det sig att det är många som vill ha arbete. När vi skall diskutera vad vi kan göra för att skapa sysselsättning för alla dem som vill gå tillbaka till arbetet eller som för första gången söker ett arbete — för att nu återknyta till den undersökning jag nämnde — kommer vi in på frågan om regionalpolitiken. Jag lyssnade med spänning när civilministern i eftermiddags hade en diskussion med bl.a. herr Nilsson i Tvärålund. Det har talats vitt och brett om att centerns riksplan är orealistisk; det skulle vara en plan som inte kan vinna tilltro. Hur vet man det? Såväl centern som socialdemokraterna utgår i sina planeringar ifrån att befolkningen under 1970-talet kan tänkas öka med ca 400 000 invånare. Är man realist måste man säga sig att den del av befolkningen som är i arbetsför ålder skall ha sysselsättning. Jag utgår ifrån att även regeringen och socialdemokratiska riksdagsledamöter räknar med det. När vi kommit så långt blir frågan: Var skall vi ha sysselsättningen? Vad centern vill säga i sin riksplan är att samhället i första hand skall utnyttja sina möjligheter att ge stimulans men att även restriktiva åtgärder behöver vidtagas om stimulansmedlen inte räcker till för att lokalisera sysselsättningen till regioner och orter som bäst behöver en förstärkning. Enligt min uppfattning är det inte storstadsområdena och inte heller i första hand de orter som regeringen utpekar som primära centra som behöver detta stöd. Stödet behöver i stället gå till de orter där man har den minsta valfriheten på arbetsmarknaden. Det är de orter som på grund av sitt ensidiga näringsliv har den minsta motståndskraften vid en konjunkturnedgång och som har den minst utvecklade servicen. Men det är orter som lättast kan erbjuda människorna en god miljö. Här skiljer sig vår uppfattning från socialdemokraternas. Regeringen vill satsa på de orter som är väl utvecklade i fråga om arbetsmarknad och service. Vi måste ha in jämlikhetstanken, Här har vi, som jag ser det, ett samhällsansvar även för mindre och medelstora orter och de kommuner som har det besvärligt i dag. Samhällets främsta uppgift är ju att vara ett skydd för de svaga, antingen det gäller individer, företag eller orter, och skydda dem mot, som det ofta talas om, marknadskrafternas fria spel. Det har vi försökt att följa upp i vår riksplan. Nu kritiserar socialdemokraterna centerns riksplan. De talar i allmänna ordalag om centralstyrning och säger att planen är orealistisk. Varför då inte använda tiden bättre och för svenska folket jämföra regeringens plan med centerns? Är centerns plan så dålig som man från socialdemokratiskt håll vill göra gällande, blir reaktionen den som socialdemokraterna önskar, nämligen att folket skulle vända centern ryggen. Varför tar man inte upp frågan om det konkreta innehållet? Socialdemokraterna väljer en annan teknik och skäller, milt uttryckt, på planen utan att klargöra i vilket avseende den skiljer sig från den utveckling som regeringen vill staka ut. Centerns plan innebär en ny inriktning av den utveckling vi haft i landet under senare år, en utveckling som vi bara kan sammanfatta med ordet koncentration.

Men när det gäller att gå till aktion mot vår riksplan, som anger vägar till utveckling, använder socialdemokraterna två argument. Jag har inte hört några andra. Det ena är centraldirigering och det andra är att centern vill ha en industri i varje buske. Men något konkret har de som sagt inte fått fram någon gång. Vi framhåller klart att den regionalpolitiska riksplanen måste ange regionala befolkningsramar som riktmärke och målsättning. På eftermiddagen har jag lyssnat till statsrådet Lundkvist. Jag skall be att få kommentera ett par siffror. Herr Jan-Ivan Nilsson använde i hastigheten fel siffror. Genast sade statsrådet Lundkvist att herr Nilsson inte hade läst på. I C-län ligger regeringspropositionens planering inom ett befolkningstal på 225 000—235 000. Där har vi angivit ramen 230 000. I D-län är regeringens siffror 250 000-260 000. Vi har angivit ramen 255 000. I Östergötland, alltså E-län, är siffrorna i propositionen 390 000-410 000, medan vi anger 400 000. Statsrådet Lundkvist sade då att detta endast är befolkningsramar och inte förslag till åtgärder. Det är rätt märkligt, om statsrådet Lundkvist angriper vår riksplan men inte har sett vad som står i planen. Den innehåller ett åtgärdsprogram med inte mindre än 44 punkter, där vi anger olika åtgärder när det gäller vägar och kommunikationer, skattefrågor och lokaliseringsstöd, för att ta några exempel. Vi har redan sagt att om inte det räcker med stimulansåtgärder, måste det införas någon form av etableringskontroll eller etableringsavgifter, och det har ju också tillsatts en utredning i frågan. Vi har tidigare under ett par år motionerat om detta, men då har det inte passat, utan motionerna har blivit avslagna. Statsrådet Lundkvist sade i en replik i dag att den här frågan är för allvarlig för att göras till ett illusionsnummer. Ja, jag håller med statsrådet Lundkvist om det. Detta är en allvarlig fråga, och centerns riksplan är ett seriöst förslag, så jag tror att statsrådet Lundkvist har svårt att göra centerns riksplan till ett illusionsnummer, även om han kanske skulle ha behov av det.

Fru talman! Anledningen till att jag förra veckan anmälde mig till ett inlägg i denna debatt var den situation som inträffat i samband med att Facitkoncernen meddelat, att 2 800 anställda måste friställas. Av dessa har 450 sin sysselsättning i Strömstad. Orginal-Odhnerfabriken tillhör Facitkoncernen och tillverkningen består av räknemaskiner. Original Odhner är den största industrin i norra Bohuslän och helt naturligt är oron för framtiden stor. Förhandlingar mellan Facit och Electrolux har inletts och överenskommelse har träffats om sammanläggning under förutsättning att aktieägarna godkänner överenskommelsen. Någon garanti för att de 2800 som måste lämna företaget i fortsättningen kan få arbete inom Electrolux har icke lämnats, men troligt är att 250 anställda i Strömstad får stanna kvar. Arbetstillfällena i norra Bohuslän är få. Konservindustrin har varslat om uppsägningar, och i Grebbestad upphör Abba-Fyrtornet med all verksamhet. Därmed blir ett fyrtiotal anställda utan arbete. Nya arbetstillfällen måste tillföras den norra delen av Bohuslän, om inte utflyttningen av den yngre arbetskraften skall bli så stor att åldersfördelningen blir ännu mer omöjlig än den är nu. För närvarande uppgår pensionärernas antal till 25 procent av befolkningen. Propositionen 111, Hushållning med mark och vatten, kommer om någon vecka att utskottsbehandlas. Mycket stort utrymme har i propositionen reserverats för att belysa Västkustens problem. De orörda kusterna i norra Bohuslän skall lämnas fria från påverkan av behandlad industri. Däremot föreligger inget hinder för miljövänlig industri att etablera sig inom området. Från regeringens sida har bl.a. påpekats följande: ”I den mån riktlinjerna för hushållningen med mark och vatten innebär restriktioner mot lokalisering av miljöstörande industri till vissa områden kan detta t.o.m. stärka motiven för ett regionalpolitiskt stöd till etablering av annan industri inom områdena. Detta understrykes särskilt i propositionen, där det också framhålls att huvuddelen av dessa områden ligger i regioner där lokaliseringsstöd hittills har ansetts kunna utgå.” Jag vill särskilt understryka att för de kommuner som enligt riksplanen kommer att få s.k. bevarandeområden måste detta uttalande tillmätas den allra största betydelse. Det är icke några vildmarker eller fe” glesbygder det här är fråga om, utan det är bygder med alla förutsättningar att utvecklas. Jag vill gärna påpeka att de åtgärder som regeringen föreslagit i form av förhöjda statsbidrag till kommunerna för att utföra olika slag av anläggningsarbeten är mycket välkomna. I första hand kommer sysselsättning att kunna ordnas, och för kommunerna ges det möjli. igheter att igångsätta byggandet av bl.a. avloppsreningsverk, vattenanläggningar osv. Sysselsättningen inom stenindustrin har under många år varit vikande. Konkurrensen från utländska stenfirmor med tillgång till billig arbetskraft är besvärande. När det gäller upphandling för offentliga byggnader är det angeläget att alla vägar prövas för att de svenska stenarbetarna skall få sysselsättning. Jag har velat påtala dessa problem icke minst därför att när sysselsättningar är i fara hoppas så många på att regering och riksdag ingriper och tar ansvaret för insatser som de enskilda och de privata företagen icke förmår att göra.

Fru talman! Det är ofrånkomligt att det i en debatt som denna blir en hel del upprepningar. Men det är en sak som faktiskt tål att upprepas och det är att all arbetslöshet är oacceptabel ur såväl sociala som ekonomiska synpunkter. Detta gäller i allra högsta grad arbetslösheten bland de unga, som drabbas mycket hårt, dels genom sin ålder, vilket skapar speciella sociala problem, dels genom att de i stor utsträckning saknar försäkringsskydd. En tillfällig arbetslöshet efter avslutad skolgång eller militärtjänst kan i början möjligen upplevas som en förlängd ledighet men — om arbetslösheten får vara en längre tid — som oförmåga från samhällets sida att klara deras situation. Under denna påtvingade sysslolöshet tillgriper alltför många av dessa ungdomar djupt olyckliga utvägar — om man skall kalla det utvägar. Genom snatteri och andra brott söker en del lösa bristen på pengar, och i gänget av kamrater i samma trista situation hamnar många dessutom i missbruk av såväl alkohol som narkotika. Jag beklagar djupt att unga människor råkar in i sådana förhållanden som på sikt kan åstadkomma skada och märka dessa ungdomar för livet. I den i tisdags framlagda propositionen 125 redovisas en del åtgärder, som syftar till att minska arbetslösheten bl.a. bland våra ungdomar. Detta är i och för sig att hälsa med tillfredställelse, och jag hoppas verkligen att åtgärderna skall leda till resultat, men låt oss — och detta är en vädjan till socialdemokraternas företrädare — vid sidan av de insatser som föreslagits ändå sätta in alla de generellt verkande medel som vi förfogar över för att så snabbt som möjligt kunna ge sysselsättning åt alla. Det har i olika sammanhang påpekats att skillnaden mellan den registrerade arbetslösheten och den verkliga är stor, och detta gäller inte minst ungdomsarbetslösheten. Det har flera orsaker. Ungdomarna kommer ofta direkt från sin utbildning, och i avsaknad av praktik finner många det i längden helt meningslöst att gå till arbetsförmedlingen. Där finns ju ändå ingenting att få. Fru talman! Detta bekräftas av en intervju med en arbetsförmedlare i en av eftermiddagstidningarna i dag. På frågan hur ungdomarna skall få jobb svarar hon: ”För det första får dom inte ge upp så snabbt. Dom ringer på fem tio jobb. När det inte går lägger dom av. Dom orkar inte längre. Dom måste ringa på tjugo trettio jobb. Förr eller senare går det.” Detta att ungdomarna saknar praktik är ett allvarligt problem, som särskilt måste beaktas vid utformningen av vår framtida utbildningspolitik. Många studerande ungdomar ingår i den dolda arbetslösheten. Trots goda teoretiska meriter, ofta ett flertal akademiska betyg, kan de inte få något arbete. I stället för att då registrera sig som arbetslösa fortsätter de sina universitetsstudier. De har ju då i alla fall studielån att leva på. Den lösningen är såväl ur den enskildes som ur samhällets synpunkt en dyrbar lösning. Fru talman! Med hänvisning till interpellationsdebatten tidigare i dag kan jag avstå ifrån att närmare belysa detta med statistiska siffror. I kritiska lägen — och ur arbetsmarknadssynpunkt anser jag att vi har det för närvarande — måste samhällsansvaret gå före partitaktiska spekulationer och bedömningar. Och detta samhällsansvar kräver av oss, oavsett vi representerar regeringsparti eller opposition, att vi inte får lämna någon väg oprövad när det gäller att avskaffa eller i varje fall minska dagens arbetslöshet. Vi har nu många tiotusentals människor som varit arbetslösa längre eller kortare tid. Bakom varje enskilt fall i arbetslöshetsstatistiken står en individ, en människa, ofta en ung människa, för vilken arbetslösheten upplevs som en tragedi. Vi får inte glömma bort det, när vi diskuterar dagens situation. Lyssna på rörelsen, heter det. Ja, gärna det, men låt oss främst lyssna till individen, till den enskilde, som befinner sig i den långa kön av arbetssökande, som anser sig ha berättigade krav på arbete och berättigade krav på att ansvariga politiker gemensamt söker samla sig till lösningar för att så snabbt som möjligt få bukt med arbetslösheten. Jag har sysslat med politik ganska länge, och jag har därför stor respekt för de insatser som svensk socialdemokrati under årens lopp har gjort på skilda områden, men jag är besviken på dagens socialdemokrati, som intar så negativ attityd till åtgärder, som man rimligtvis ändå måste inse skulle bidra till en lösning av sysselsättningskrisen inom vårt näringsliv. Utifrån såväl principiella som rent praktiska utgångspunkter vill jag hävda, att insatserna i första hand då måste inriktas på att förbättra näringslivets lönsamhet och investeringsvilja. Den ekonomiska politiken och näringspolitiken måste primärt inriktas på att skapa nya arbetstillfällen och trygghet i arbetet. Det är inte att driva något ensidigt företagarintresse att hävda detta, för på denna punkt kan inte föreligga någon som helst skiljaktighet mellan företagarintresset och de anställdas — för att inte tala om de arbetssökandes. Vi har alltid inom moderata samlingspartiet hävdat att tryggheten för löntagarna ligger i bärkraftiga företag, och utvecklingen har understrukit riktigheten i denna uppfattning. Jag behöver, fru talman, inte gå in på de förslag som moderata samlingspartiet och regeringen redovisat för att lösa dagens situation på arbetsmarknaden. De har redan redovisats under debatten. Men jag kan inte underlåta att i korthet kommentera proposition nr 125 på en punkt, nämligen när det gäller uttaget av ATP-avgift under 1973. Regeringen föreslår ett oförändrat avgiftsuttag på 10,5 procent i stället för 10,75 procent. Förslaget är blygsamt med tanke på den snabba tillväxten av AP-fonderna, men det är ändå ett tecken på ett klokt omtänkande. I våras dristade jag mig att i konjunkturstimulerande syfte föreslå en minskning till 9 procent under 1973. I debatten här i kammaren fick jag då av regeringspartiets företrädare höra att det inte fanns anledning att under löpande avgiftsperiod ändra på av riksdagen fastställda avgifter. Regeringsförslaget på den här punkten är inte något speciellt djärvt grepp, men ändå ett hälsotecken. Låt mig i det här sammanhanget med anledning av finansministerns yttrande i går, att den uteblivna höjningen av ATP-avgiften beror på att regeringen avser att lägga nya avgifter på näringslivet, säga till regeringen: Var försiktig när ni utnyttjar näringslivet som mjölkko! En ko som sinar ger inte mjölk ens om man sparkar på den. Jag sade förut att jag är besviken på socialdemokratin, som nu är så fastlåst i sina positioner när det gäller förslag av mera generell karaktär. Jag tror att den besvikelsen kommer att delas av många, om regeringen även denna gång inte bara drar ut på behandlingen av oppositionens förslag utan även säger nej till dem. De arbetslösa väntar sig med all rätt att regeringen skall pröva alla tänkbara lösningar för att komma till rätta med arbetslösheten. Att vid sidan av de åtgärder som regeringen nu föreslagit också exempelvis avstå från att höja löneskatten skulle säkerligen mera långsiktigt få de positiva effekter, som vi alla hoppas på.

Fru talman! Tiderna förändras. För ett par timmar sedan hörde jag i samband med familjedebatten en moderat säga här i talarstolen, att förslaget att förkorta arbetstiden är utmärkt. Det var första gången, måste jag tillstå, som jag hört något sådant ifrån det hållet. Men det var inte detta jag skulle tala om nu. En av våra rationaliseringsexperter i det här landet, Ulf af Trolle, har sagt att oavsett vilken regering vi har så är vi nu i en situation där vi antingen måste gå över till hel statssocialism med fullständigt reglerad produktion, eller gå tillbaka till vad som gällde på 1950-talet.

Företagen rationaliserar bort människor av för dem naturliga företagsekonomiska skäl utan att veta var de avskedade skall få någon ny anställning. Samhället måste ta hand om de utslagna utan att veta om någon ny anställning finns för dessa människor. Hela proceduren är på något sätt omänsklig och ovärdig ett välfärdssamhälle som vårt. Många av de utslagna har stora svårigheter att få någon ny anställning. Arbetsvår den måste många gånger gripa in, och av dem som arbetar på våra skyddade verkstäder har upp till 90 procent förut haft varaktigt yrkesarbete men av olika anledningar blivit utslagna. Om vi inte bara lägger företagsekonomiska aspekter på det hela utan även försöker göra en totalkalkyl, så kanske vi finner att vi håller på med något som inte bara är omänskligt utan i högsta grad oekonomiskt. Exempelvis, om ett företag investerar och rationaliserar bort halva arbetsstyrkan, då kan det vara en företagsekonomiskt sett lysande affär. Men om vi väger in vad det kostar att ta hand om de utslagna på det ena eller andra sättet, så kanske det ekonomiskt sett är en dålig affär. Den slutsats jag vill komma till är att vi måste söka oss fram till en ordning där näringsliv och samhälle fungerar med mera samstämmiga värderingar och målsättningar. Vattentäta skott mellan stat och näringsliv måste nu brytas upp. Finns det några förutsättningar för en sådan här tanke? Eller är marknadskrafternas dynamik och ensidigt företagsekonomiskt tänkande oskiljaktiga ledstjärnor för våra företagsledare? En multinationell företagsledare sade i en tidning följande: ”Vinsten är enda beviset på att man lyckats. Om man bromsar marknadskrafterna begränsar man samtidigt dynamiken i företaget och samhället.” Han fortsätter sedan och talar om hur liten makt ledarna för de internationella företagen egentligen har. ”Den enda verkliga makt Unilever och andra multinationella företag har är makten att investera eller ej, att nyanlägga eller friställa. Men den makten har vilken lokal företagare som helst.” Just det. Den makten har vilken företagare som helst. Frågan är bara hur vi skall lösa problemet, när den makten får alltför negativa följder för de anställda och för samhället. De borgerliga partierna har tyvärr bitit sig fast vid att ger vi bara lättnader åt företagen så går allt av bara farten. Men jag tror inte på att de borgerligas bud på 2 eller eventuellt 5 miljarder till näringslivet löser den här problematiken. Utslagningsprocessen skulle ändå fortsätta lika hårdhänt för den enskilda människan, och detta har jag svårt att acceptera, när jag fortfarande vill tro att människan i alla fall är det centralå i vårt politiska arbete.

Därför måste samhället och anställda alltmer komma in i bilden. Jag tycker att statsministern utvecklade dessa synpunkter härvidlag ypperligt i går. Vi har här kommunernas intresse, och vi har framför allt de anställdas intresse, för vad som sker med våra företag. Detta intresse är helt annorlunda än det var för något tiotal år sedan. Ett företag betraktas inte längre enbart som en juridisk enhet, utan det gäller mer och mer anställda med familjer, som skall ha rätt att existera och känna trygghet i sitt jobb. Här räcker inte bara ensidiga företagsekonomiska värderingar. Det är mot denna bakgrund som förslag kommer att läggas fram om större insyn, om mer medbestämmanderätt osv. Jag skulle här vilja framföra ytterligare en tanke, som kanske chockerar. Vi har något som kallas kommunal förköpsrätt till mark. Varför skulle vi inte också kunna ha något sådant som statlig förköpsrätt till företag? Jag tror nu inte att en statlig förköpsrätt till företag skulle användas över hövan, men den skulle vara ett led i arbetet att ge oss bättre insyn i vad som sker inom näringslivets ibland mycket mörklagda transaktioner.

Kommunerna har här ett påtagligt intresse, enär förflyttning eller nedläggning av en industri kan ha en förödande inverkan på berörd kommun. Många exempel på det skulle kunna dras fram. Fru talman! Jag har som synes ingen övertro på en borgerlig lösning av problemet hur vårt samhälle och näringsliv skall gestaltas, trots att även arbetsgivarna har engagerat sig hårt för att åstadkomma regimskifte — till nytta för vem? En borgerlig regering, som redan har skissats i pressen, är för de grupper av anställda som jag representerar inget ljust framtidsperspektiv. Oppositionens främsta företrädare har i den här debatten på intet sätt tagit mig ur denna tro. Fru talman!

Fru talman! Regeringen har nu sent omsider lagt fram sin proposition med förslag till konjunkturstimulerande åtgärder. Vi hade hoppats att regeringens förslag skulle ha framlagts redan vid höstriksdagens början, och dröjsmålet framstår nu som så mycket mera svårförståeligt, då man finner att propositionen dagtecknats den 20 oktober. Var det möjligen så, att man inom regeringen först ville veta vad oppositionen hade att komma med, innan man slutgiltigt bestämde sig för vad man skulle föreslå? Många är kanske förvånade över att talesmän för näringslivet inte ger uttryck för en mera påtaglig tillfredsställelse, när nu regeringen synes satsa så mycket på näringslivet för att lätta på det besvärande trycket och få ett ökat intresse för investeringar. De nu framlagda förslagen innebär ju 1500 miljoner kronor mer i ökade satsningar — och det är mycket pengar — förutom de åtgärder som tidigare vidtagits för att komma till rätta med problemen i samband med den ovanligt sega lågkonjunkturen. Varför är man då inte mera positiv? Enligt min uppfattning är det inte svårt att finna svaret på en sådan fråga. Inom stora delar av näringslivet råder en bristande tro på framtiden. För att skildra situationen i samband med regeringens åtgärder i syfte att stimulera benägenheten att göra investeringar inom näringslivet har det inte saknats mer eller mindre fantasifulla liknelser. Bilden av den törstiga hästen som inte vill dricka är väl en av de bästa. Varför vill då hästen inte dricka? Med andra ord: Varför denna bristande framtidstro, som håller tillbaka investeringsbenägenheten, som medför tveksamhet att nyanställa medarbetare, att satsa på nya produkter eller ge sig in på nya marknader? Om man bemödar sig att sätta sig in i de mindre och medelstora företagens aktuella situation, är det inte så svårt att finna orsakerna. Lönsamheten inom de flesta företag har nått en oroväckande låg nivå. Ett högt kostnadsläge och den ytterligt besvärande konjunkturen har pressat ned möjligheten att genom självfinansiering satsa på framtiden. Ja, men nu går det ju så lätt att låna till investeringar och nu ges ju betydande lättnader för den som vill ta chansen, kan man invända. Det är nog gott och väl. Men våra företagare känner ett ansvar för att investeringarna skall vara lönsamma även på längre sikt, annars kan man inte betala sina skulder och behålla sina anställda — långt mindre anställa nya medarbetare. Det går inte att avfärda denna faktor med att säga att våra företagare är benägna att kasta yxan i sjön. Till och med i konjunkturinstitutets nyligen avgivna rapport lägger man märke till ett uttalande som det kan vara befogat att beakta. Man säger där på s. 147: ”Härtill kommer emellertid inflytande av förändringar av vad som går under namn av ”företagsklimat” och ”förtroende”- faktorer.” Visserligen tillägger man att detta inflytande svårligen låter sig kvantifieras, men även med detta försiktiga tillägg har ett fullt berättigat konstaterande gjorts. Vad kan vi då i riksdagen göra och vad skulle regeringen kunna göra för att medverka till att framtidstron bland våra företag förbättras? Låt mig ge några exempel: Undvik att göra arbetskraften dyrare än vad avtalsparterna avsett. Låt bli att nu höja löneskatten. Ge våra företag — särskild de mindre och medelstora — en tillförsikt om att de makthavande inte kommer att ensidigt utnyttja kreditåtstramning när konjunkturen vänder uppåt. Företagen kommer alltför väl ihåg den järnhårda kreditpolitiken under den föregående konjunkturuppgången, och det bör inte förvåna om man nu ser om sin likviditet i stället för att satsa mera riskvilligt kapital. Undvik att göra lån av pengar dyrare än nödvändigt. Särskilt den långa räntan kommer här i blickfältet. Förbättra möjligheterna att varaktigt få krediter — särskilt för de mindre och medelstora företagen. Ge även i övrigt de mindre och medelstora företagen i olika avseenden det stöd som deras betydelse inom samhällsutvecklingen förtjänar. Inom detta åtgärdsområde kan det bland annat pekas på följande: Mera hjälp till företagareföreningarna, till produktutveckling, till marknadsföring — inte minst för exporten — och till vidareutbildning av företagsledare. Låt bli att göra tillvaron mer komplicerad än nödvändigt genom undvikande av onödigt byråkratiskt trassel med blanketter, redovisningar och svårhanterliga bestämmelser. Reklamskatten är ett exempel på hur byråkratiskt trassel försvårar för företagen. Jag vill också nämna hur betydelsefullt det är att de tillämpningsföreskrifter beträffande statliga upphandlingar, som skall övervägas av Kungl. Maj:t, verkligen ger möjlighet för mindre och medelstora företag att vara med om leveranserna. En annan betydelsefull fråga är hur man skattemässigt skall lösa de problem som uppstår då företag skall överlämnas till en yngre generation. Från samhällets sida satsas nu på miljöförbättrande åtgärder inom tera de synpunkter som framförts av den senaste talaren. Jag hade först industrin. Såvitt man kan bedöma innefattar emellertid inte heller de nu föreslagna, vidgade stödåtgärderna en möjlighet att få hjälp till inre miljöförbättringar. Jag tänker bl.a. på åtgärder för att bekämpa buller genom kringbyggnad av maskiner och liknande angelägna förbättringar av ljudabsorberande art inom arbetslokaler. Här borde det vara angeläget att tänka om. I den allmänna företagsdebatten blir det lätt så, att man från olika håll främst tänker på de stora företagen, som genom sin särart har en viss given marknad. Visserligen uppstår ibland betydande problem av krisartad natur även i sådana företag, men då får samhället gripa in. Med hänvisning till de ofta betydande vinstredovisningarna från stora företag är det för många ensidiga betraktare frestande att göra antagandet, att företagen i allmänhet har nära nog obegränsade möjligheter att bära nya kostnader. Även om det förvisso förekommer fall där samhället ingriper för att rädda sysselsättningen vid mindre och medelstora företag, som inte klarar sig i påfrestningar av skilda slag, så är beståndet av de mindre och medelstora företagen en faktor i vår produktion som i det stora hela varit och är ovanligt härdig och i stånd att överleva kriser. En skälig lönsamhet och självfinansiering har varit hörnstenar i denna betydelsefulla del av samhällsuppbyggandet. Nu är det risk för en allvarlig försvagning av grunden. Det måste vi från samhällets sida beakta och handla därefter. Det kanske kan vara överflödigt att närmare belysa de mindre och medelstora företagens betydelse för vår samhällsekonomi och sysselsättning. Låt mig bara nämna att företag med upp till 100 anställda under den senaste tioårsperioden har svarat för nära 40 procent av den totala sysselsättningen och att av landets ca 200 000 företag omkring 140 000 har mindre än fem anställda. Detta bör nog vara en tankeställare för dem som ensidigt håller fast vid selektiva åtgärder som stöd och stimulans vid konjunkturpåfrestningar. En alltför ensidigt selektiv stödpolitik får en viss karaktär av brandkårsutryckning när det redan har börjat brinna. Det brukar sägas att en klok brandchef arbetar mest framgångsrikt genom åtgärder som förebygger brand. Det ligger mycket i denna liknelse, även när det gäller vårt näringsliv och sysselsättningen. Låt oss visa vår uppskattning av våra företagares insats. Visst förekommer det misslyckanden bland enskilda företagare, som tvingas friställa medarbetare. Fördenskull borde de kunna förskonas från att löpa gatlopp i massmedia och stämplas som hjärtlösa individer. Å andra sidan är det lika omdömeslöst att betrakta en framgångsrik företagare som utsugare och profitör. Vi måste akta oss för att idealet för en företagare skulle bli en medelmåttigt framgångsrik person, som nätt och jämnt kan hålla rörelsen flytande. Framgångsrika företagare kan ge stabila företag, till glädje för både anställda och samhället.

Jag kan personligen deklarera att jag har den största —— respekt för de insatser som småföretagarna har gjort och, hoppas jag, Allmänpolitisk kommer att göra. debatt Jag kommer från ett län, där den allra största delen av löntagarna är sysselsatta inom småföretag. Det finns ingen regering — det är väl alldeles uppenbart — som på något sätt skulle vilja jaga dessa människor så som herr Löfgren vill ge intryck av att socialdemokraterna gör.

Beträffande löneskatten vill jag säga till herr Löfgren att jag länge varit fackligt engagerad, vilket naturligtvis givit mig en hel del kunskaper. Jag har suttit vid förhandlingsbord, där det dröjt flera dygn innan man kommit fram till resultat, ett resultat som vanligen har varit en kompromiss. När man lämnat detta förhandlingsbord har representanterna både från arbetstagarsidan och från företagarsidan haft vetskap om att nästa gång man gör upp ett avtal kommer en del av de företag som nu funnits med i bilden att saknas. Man har nämligen redan då kunnat utgå ifrån att det inte blir möjligt för dessa företag att bära de ökade kostnaderna. Det är alltså inte bara den fackliga rörelsen som haft vetskap om detta utan även representanterna från företagarsidan. Varför har man då slutit sådana avtal? Det har funnits flera skäl härtill. Man har naturligtvis gjort det för det första för att få en uppgörelse och för det andra för att i någon mån kunna lyfta löneläget så att de människor som arbetar inom dessa branscher skulle få en tillfredsställande levnadsstandard.

Mot bakgrund av denna erfarenhet har jag en känsla av att man vill på något sätt utnyttja detta med löneskatten och hävda att den är en kostnad som företagarna under inga förhållanden kan bära. Även om jag är fullt medveten om att varje procent som läggs på i ett visst kostnadsläge skapar problem anser jag att man inte skall driva diskussionen så långt att man hävdar att detta nästan skulle betyda undergång för det svenska näringslivet. Så är inte fallet — det vet jag och det vet herr Löfgren också. Men samtidigt är det klart att man inte skall underlåta att understryka att löneskatten ändå kom till därför att vi ville åstadkomma någonting — i första hand för att verkligen se till att de grupper som 125 behöver ha en skattelindring skall få det. Jag skulle, fru talman, kunna ge några exempel till på att det icke är så som herr Löfgren ville göra gällande, att vi inte har förståelse för de problem som småföretagen arbetar med. Herr Löfgren tog exempel på att det saknades förutsättningar för småföretagen att få lån. Ja, jag har en förteckning här på alla de möjligheter som småföretagarna kan utnyttja. Vi har exempelvis företagarföreningarna — det är ju en satsning från statsmakternas sida. På samma sätt är det när det gäller kapitalförsörjningen; det finns en rad olika lånefonder som staten har skapat för att ge småföretagarna möjlighet att förse sig med kapital. Och bara det att detta har genomförts tycker jag visar att socialdemokratin har ett stort intresse för småföretagarna och vill stödja dem i deras fortsatta utveckling. Fru talman! Efter dessa korta kommentarer skall jag gå över till att hålla det anförande som jag ursprungligen tänkt hålla. Jag vill allra först uttala uppfattningen, att till de stora sociala målsättningarna hör naturligtvis de regionala problemen. Genom den aktiva sysselsättningspolitiken har man på olika sätt sökt skaffa arbeten till människorna i stället för människor till arbetsplatserna. I detta mångskiftande arbete har även ingått en lokaliseringspolitik och beredskapsarbeten av olika slag. Sådana strävanden har närmast syftat till att skapa sysselsättning där människorna finns. Det är även här fråga om ett stort trygghetsarbete som pågått under många år. För att ytterligare förbättra människornas möjligheter att få sysselsättning ute i de olika delarna av landet har man sökt att på olika områden understödja industrins utveckling. Riksdagen har dessutom för en tid sedan ansett det nödvändigt att sprida ut olika slag av statlig verksamhet till en rad orter i landet. Jag hörde i kväll att regeringen har bestämt sig för att flytta penninglotteriet till Visby, och jag har också hört en kommunalman från Visby uttala att det var just vad Gotland behövde för att skapa förnyad entusiasm för en utvidgning av sysselsättningsmöjligheterna i regionen. Det är alltså en fortsättning på de beslut som riksdagen tidigare har fattat. Genom sådana insatser har regeringen och riksdagen ytterligare velat öka möjligheterna att skapa bärkraftiga regioner med en väl differentierad arbetsmarknad och en tillräcklig social och kulturell service. I det sammanhanget har det också alltid varit mycket väsentligt att försöka åstadkomma ett vidgat samarbete mellan samhälle och näringsliv. Detta gäller såväl lokalt som regionalt och på riksnivå. Det har dock under en längre tid framstått som nödvändigt med en utökad planering och en förstärkt planhushållning av mera övergripande slag. Därför är det med stor tillfredsställelse som jag nu välkomnar regeringsförslaget om fysisk riksplanering och regional utveckling. Jag tycker det finns anledning att rikta ett tack till regeringen för det arbete som nu redovisats för riksdagen. Det lär inte finnas någon annan regering som lagt fram liknande förslag för sitt parlament. Innan jag tar upp några regionalpolitiska frågor från Skaraborgs län vill jag säga något om en väsentlig fråga, som nästan helt saknas i riksplanen. I riksplanearbetet har man ännu inte hunnit kartlägga Vänerkustens förutsättningar som havskust när det gäller industrilokaliseringar. Då skall vi komma ihåg att Vänern har karaktär av innanhav — när det gäller kommunikationer, tätorter, naturresurser och näringsliv — vilket gör området likvärdigt med stora delar av havskusten. Vänern bör därför i dag kunna betraktas som en förlängning av Västkusten. I och med att Trollhätte kanal räddas utgör Vänerkusten ett utmärkt alternativ till Västkusten när det gäller industrilokalisering. Härtill kommer att Vänern har väsentlig betydelse för den västsvenska regionen, kanske främst som sötvattentäkt och friluftsområde. Jag vill därför mycket starkt understryka behovet av en lösning på planeringsproblemen runt Vänern. Redan nu har glädjande nog berörda länsstyrelser runt Vänern tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att undersöka Vänerkustens lämplighet som lokaliseringsområde.

Tillsammans med representanter för dessa viktiga organ arbetar här arbetsgruppen med ett för hela Vänerregionen betydelsefullt utredningsarbete. Hittills har kanske berörda länsinvånare inte märkt så mycket av detta betydelsefulla arbete, men jag är övertygad om att utredningsarbetet efter hand kommer att uppmärksammas alltmer. De frågor arbetsgruppen arbetar med blir nämligen allt viktigare för Vänerlänens invånare. Därför är det min förhoppning att departementschefen och hans medarbetare på alla sätt kommer att understödja arbetsgruppens betydelsefulla utredningsarbete. Fru talman! De väsentliga nyckelorden för en tillfredsställande regionalpolitik är att skapa balans mellan skilda delar av vårt land. Vi vet alla att det i dag finns en irriterande ojämlikhet i människornas levnadsvillkor. Det kan vara att arbetslösheten är hög. Det kan vara att inkomsterna är för låga. Det kan vara att servicen inte är tillräckligt utbyggd. Mot denna bakgrund krävs i första hand i framtiden en helhetssyn på regionalpolitiken. Syftet med den regionalpolitik som presenteras i proposition nr 111 är att människorna i de olika regionerna skall kunna erbjudas likvärdiga sysselsättningsmöjligheter, liksom också tillgång till social, kommersiell och kulturell service i god miljö. Jag har naturligtvis inget att erinra emot regeringsprogrammets förslag för att uppnå dessa mål. Jag vill dock i detta sammanhang framföra några synpunkter på det länspolitiska handlingsprogrammet för Skaraborgs län. De av länsstyrelsen uppdragna riktlinjerna för länets utveckling framstår som ganska väl avvägda. Länsstyrelsens prognos för befolkningsutvecklingen till 1980 har av departementschefen skurits ned från 276 000 till mellan 260 000 och 270 000 invånare, dvs. minskats med cirka 10 000. Jag har svårt att tro på en sådan kraftig nedjustering av länsstyrelsens planeringsnivå. Hittills föreligger det ändå en ganska bra överensstämmelse mellan den verkliga befolkningsutvecklingen och den prognostise rade utvecklingen sedan 1967. Denna positiva befolkningsökning har säkerligen också kunnat bidra till en utjämning av obalanser beträffande sysselsättningsmöjligheterna i skilda kommuner i länet. Men fortfarande kvarstår de strukturella problemen. Enligt preliminära beräkningar har sysselsättningen inom jordbruket i Skaraborgs län minskat med 7 000—8 000 personer mellan 1965 och 1970 eller med cirka 1 500 personer per år, dvs. med ett efter svenska förhållanden mycket bra och stort företag per år. Dessutom kan man räkna med att det blir en liknande utveckling under 1970-talet. Prognoserna talar bl.a. om att 12000 personer kommer att vara sysselsatta inom jordoch skogsbruk år 1980 mot något mer än det dubbla 1965. I länsprogrammet räknar man med att den minskade sysselsättningen inom jordbruket fram till 1980 kommer att kompenseras genom beräknade 5 000 nya arbetstillfällen inom industrioch byggnadsverksamhet och med drygt 7 000 nya arbetstillfällen inom servicenäringarna. Det finns trots allt starka samband mellan invånarantalet i en region och positiva värden på inkomst, sysselsättning och servicenivå. Jag vill här ge några exempel på detta. Först och främst är medelinkomsten i Skaraborgs län lägre än genomsnittet för hela riket. Så var t.ex. medelinkomsten 1970 för riket 20 923 kronor och för Skaraborgs län 19 364 kronor. Endast tre län, Jämtlands, Gotlands och Kalmar län uppvisar ett lägre antal skattekronor per invånare än Skaraborgs län. För den kvinnliga arbetskraften ligger sysselsättningsgraden betydligt under riksgenomsnittet. Av samtliga kvinnor är 29,8 procent yrkesverksamma i riket som helhet, medan siffran för Skaraborgs län är 27,3 procent. Skulle vi nå upp till samma sysselsättningsgrad som i riket i övrigt skulle det krävas drygt 3 000 fler arbetstillfällen för kvinnor. Mot denna bakgrund och med tanke på att länet även i fortsättningen beräknas ligga utanför stödområdet kommer det att vara angeläget att länsstyrelsens regionalpolitiska målsättning i Länsprogram 70 blir föremål för statliga stödinsatser av olika slag, exempelvis genom utlokalisering av statlig verksamhet till Skövderegionen. Jag vill vidare framhålla att även på sikt kommer med all säkerhet de agrara näringarna att inta en framträdande plats i länets näringsliv. I dag svarar länet för ca 10 procent av den samlade jordbruksproduktionen i riket, och andelen väntas öka under 1970-talet. Inför bl.a. en sådan utveckling har länsstyrelsen ansett det nödvändigt att bygga upp Vara kommun till ett regionalt centrum. Denna kommun har under en lång följd av år haft en mycket negativ befolkningsutveckling. Det är därför nödvändigt att åtgärder vidtages för att differentiera näringslivet och öka sysselsättningen inom den industriella sektorn i denna kommun. En sådan nödvändig utveckling bör kunna understödjas genom samhälleliga insatser på olika områden. Därför bör staten nu medverka till att Vara utvecklas till ett regionalt centrum i en för landet och länet betydelsefull region.
Fru talman! Herr Blomkvist kunde inte låta bli att — innan han gick in på det han hade planerat att säga — ta upp något av vad jag sade i mitt anförande. Jag fick precis samma impuls att gå i polemik när jag lyssnade på den talare som hade ordet före mig. Jag avstod emellertid eftersom jag ansåg att det inte var någon idé att bemöta de synpunkter hos denne talare som jag i och för sig hade invändningar mot. Jag ansträngde mig att beskriva läget på ett mycket måttfullt sätt men samtidigt ge en tydlig förklaring till att det inte funnits anledning att räkna med den investeringsbenägenhet som ni i ert parti kanske hade hoppats på. Det jag sade om förtroendekrisen framfördes på ett som jag ansåg övertygande sätt. Man ger tyvärr en felaktig bild av det ansvar som företagarna känner när man gör gällande att de avskedar folk utan att det egentligen finns någon anledning härtill. Om herr Blomkvist hade lyssnat på vad jag sade hade han funnit att jag inte kritiserade möjligheterna att låna. Jag sade att man borde skapa möjligheter att varaktigt låna pengar. Det är ett önskemål som jag tror kan vara väsentligt också för herr Blomkvist. Jag sade även att man bör låta bli att höja löneskatten. Herr Blomkvist menar att jag därmed ville göra gällande att den beslutade höjningen skulle vara så fantastiskt betydelsefull. Jag har inte sagt att höjningen av löneskatten är avgörande när det gäller företagens möjligheter att fortleva. Herr Blomkvist redogjorde för sina rika erfarenheter av förhandlingar. Jag har också deltagit i avtalsförhandlingar i åtminstone 30 år, och även om jag tydligen inte har lika stora erfarenheter som herr Blomkvist på detta område tycker jag att vi ömsesidigt skall försöka förstå varandra. Gör vi det tror jag att det skall gå väsentligt bättre i framtiden.
Fru talman! Till det sista vill jag bara säga att de korta kommentarer jag inledningsvis gjorde tydligen ändå inte framfördes förgäves. De synpunkter som herr Löfgren nu sist anförde har jag ingen anledning att polemisera mot. Jag är övertygad om att det på 1970-talet mer än någonsin kommer att krävas ett förtroendefullt samarbete mellan löntagarna, företagarna och samhället.
Fru talman! Jag är mycket tacksam för de senaste synpunkterna som herr Blomkvist här framfört.

Gör ni detta, så att företagarna känner att de har någon som håller dem om ryggen även uppifrån högsta ort, tror jag att de kan få ett förbättrat förtroende och samtidigt också kan tro på framtiden.
Fru talman! Det förefaller som vi ändå till slut skulle bli ganska eniga. Jag kan försäkra herr Löfgren att i den mån jag kan hjälpa till, skall jag göra vad jag kan för att vi inte skall använda sådana uttryck som herr Löfgren har reagerat mot. Då utgår jag samtidigt från att herr Löfgren vill medverka till att han och hans företrädare inte kommer att göra sådana utfall mot socialdemokratin som man ändå med beklagande har uppmärksammat under de senaste månaderna.

Fru talman! Som redan framhållits av flera talare i denna debatt innebär regeringens nu framlagda konjunkturpaket delvis en omvändelse i fråga om tidigare deklarerad uppfattning. Omvändelsen som består i ett försiktigt beträdande av den generella konjunkturbekämpningens väg är emellertid uppenbarligen en omvändelse under galgen den svåra arbetslöshetens tryck — och markerar sålunda inte något ideologiskt omtänkande. Den socialistiska grundsynen finns uppenbarligen kvar, denna syn som under de senaste årens besvärliga sysselsättningskris demonstrerats så handgripligt i behandlingen av näringslivet. Filosofin är kort men lättbegriplig. Företagen skall hållas kort lönsamhetmässigt, och genom deras sålunda ökade beroende av extern finansiering skaffar sig regeringen ökat inflytande över företagens investeringsriktning genom selektiva lockelser av olika slag. Att denna politik lett till att näringslivets, främst industrins, investeringsförmåga och/eller investeringslust blivit katastofalt låg och i skrämmande hög utsträckning helt uteblivit tycks inte bekymra. Några nämnvärda åtgärder syftande till allmän lönsamhetsförbättring inom svenskt näringsliv syns inte till i regeringens konjunkturpaket och var väl heller inte att förvänta. Sin grundläggande inställning till näringslivets villkor släpper man inte. Det är väl heller inte att förvänta, att regeringen, främst herrar Palme och Sträng, nu skall beklaga de beskyllningar för ansvarslöshet, nonchalans och andra fula tillmälen som man överöste oppositionen med förra hösten i samma konjunktursituation. Det ekonomiska lättsinnet, nonchalansen etc. gällde då de förslag till generella åtgärder i syfte att minska arbetslösheten som oppositionen lade fram och som regeringen nu delvis accepterat, trots att generella åtgärder för 12 månader sedan fick alla dessa olycksbådande epitet. Om det, fru talman, över huvud taget finns en vägledande maxim för regeringen tycks denna kunna koncentreras i den gamla sentensen: ”När far super är det rätt.” Det finns alltså anledning att med tillfredsställelse konstatera att far, dvs. herr Sträng, den här gången bildligt talat inte behöver supa ensam igen utan att det finns möjlighet för oppositionen att besvara åtminstone ett par av hans skålar. Det är sålunda ett steg i rätt riktning, när herr Sträng föreslår att AP-avgiften inte skall höjas ytterligare nästa år, som redan beslutats. Han påstår att den skärpning som härigenom uteblir betyder en lättnad för näringslivet med ca 200 miljoner kronor. Herr Sträng underlåter dock att tala om att det är en fördubbling av sysselsättningsavgiften. även kallad arbetsgivaravgift, som han samtidigt Nr 114 välsignar samma näringsliv med. Det blir en ytterligare belastning på detta Torsdagen den med ungefär det tiodubbla eller med drygt 2 000 miljoner kronor. 9 november 1972 Om herr Sträng som uppenbarelse i sinnevärlden har en poetisk — förebild, kan jag för min del återfinna den hos Runeberg i ”Fänrik Ståls sägner”. Där beskrivs en figur som i många sammanhang var svårt fruktad av både vänner och fiender, den ryske kosacköversten Kulneff. Om honom säger Runeberg att ”han kysste och han slog ihjäl med samma varma själ”. Det förefaller som om något liknande skulle kunna sägas om vår svenske Kulneff, herr Sträng. Jag påpekade nyss, fru talman, att regeringen, trots sin tillfälliga omvändelse under galgen, ingalunda lämnat sin grundläggande ideologi och dess konkreta uttryck i vad gäller inställningen till näringslivet och dess villkor. Ett påfallande element i denna ideologi har alltid varit likgiltigheten för småföretagarnas förhållanden och bristande intresse för att stimulera denna företagarkategori genom bl.a. just generella metoder. Det skall visst erkännas — och det gör jag gärna — att regeringen tagit och genomfört många initiativ, som framför allt varit inriktade på den mindre och den medelstora industrin. Men dessa åtgärder har nästan uteslutande varit inriktade på att hjälpa småföretagarna att hjälpligt klara de smällar som dessa företag fått av ekonomiska åtstramningsåtgärder som regeringen satt in och vilkas verkningar hårdast, brutalast och i första hand träffat just småföretagarna. Jag behöver i detta sammanhang bara nämna den strypsnara som lades om halsen på småföretagarna genom 1968-1970 års idiotstopp på kreditmarknaden, kombinerat med en skyhög ränta. När regeringen har ansett sig tvungen att sätta in åtstramningsåtgärder av olika slag har man alltså bekymrat sig föga eller intet om att sådana åtgärder hårdast slår just mot småföretagarna. En parallellitet i agerandet återfinns i regeringens handlande när man i stället sätter in stimulansåtgärder. Då bekymrar man sig inte heller i någon nämnvärd mån om småföretagarna. Regeringens nu aktuella förslag bär klart vittnesbörd härom. En i och för sig bra investeringsstimulans utgör förslaget om ett med 10 procent höjt investeringsavdrag för maskinbeställningar och maskininköp under tiden fram till den 1 juli nästa år. På lång sikt kan detta uppenbarligen bidra till att öka sysselsättningen genom positiva följder av indirekt slag, men på kort sikt torde väl inköpta, högautomatiska maskiner, sannolikt i stor utsträckning importerade, knappast ge så förskräckligt många nya arbetstillfällen — omgående. De företag som kan utnyttja detta skatteavdrag får emellertid en ökad ekonomisk styrka och konkurrenskraft, vilket självfallet är tillfredsstäilande och verkar positivt, som sagt, på lång sikt. Men vilken stimulans och ökad ekonomisk styrka av motsvarande slag vill regeringen ge de många svenska företag, som inte kan tillgodogöra sig skatteförmånen i fråga därför att de icke kan uppvisa några skattepliktiga vinster eller bara obetydliga sådana? Den allt övervägande mängden av våra småföretag, som ännu inte hämtat sig från djupfrysningsåren 1968—1970, hör till denna grupp, och om dem bekymrar man sig som sagt föga, vare sig när 131 det gäller stimulanser eller när det gäller att dämpa stötar. Och ändå har dessa företag en utomordentlig betydelse, icke minst i fråga om sysselsättningen.

En sådan motsvarighet kan ett investeringsbidrag vara, ett bidrag som utgår under samma tid som avdraget får utnyttjas, dvs. fram till den 1 juli 1973, och som fastställs till sådan nivå att det som ekonomiskt bidrag motsvarar det höjda investeringsavdragets effekt. Jag skall liksom i fjol återkomma med motion i denna riktning och hoppas uppriktigt på bättre förståelse för nödvändigheten att med en sådan metod stärka och stimulera de mindre företagens mäktiga, men ännu alltför latenta sysselsättningspotential och samtidigt ge dem litet rättvisa och jämlikhet. Avslaget på fjolårets motion var inget annat än den obotfärdiges förhinder. En annan utomordentligt viktig betydelse som ett investeringsbidrag insatt i tid kan få är dess effekt på nyetablering av företag. Ett av de mest oroande inslagen i den svenska ekonomin just nu, i själva verket det mest oroande, är den upphörande nyetableringen av företag. Den samhällsekonomi, som inte längre tillförs kontinuerlig förnyelse genom en cyklisk process utmärkt av att nya företag ständigt kommer till allteftersom gamla företag läggs ned eller fusioneras bort, är en sjuk ekonomi och hotas ganska snart av tvinsot. Speciellt viktigt är det att industrin kontinuerligt uppfräschas genom nya skott på den gamla stammen. Av naturliga skäl måste merparten av de nya skotten utgöras av småföretag startade av någon entusiastisk människa med en idé. Alla våra storföretag och världskoncerner har detta enkla ursprung, och man behöver i sammanhanget bara påminna om sådana namn som Lars Magnus Ericsson — företaget mera känt under namnet L M Ericsson — de Laval, Sven Winquist, Gustaf Dalén m.fl. Det är emellertid i dag utomordentligt kostsamt för en enskild person att starta ett företag, framför allt ett tillverkningsföretag, och alla ekonomiska tillskott, framför allt sådana som bidrar till att öka det i begynnelsen oftast alltför otillräckliga egna kapitalet är av stor betydelse. Ett investeringsbidrag av det slag jag nyss skisserat skulle med stor säkerhet verka så pass stimulerande att det för en människa i valet och kvalet att ”bli sin egen” t.o.m. skulle kunna bli ett incitament till att verkligen sätta i gång. Jag skulle, fru talman, eftersom den avstannande företagsetableringen är ett framför allt på lång sikt så ytterst allvarligt problem, vilja uppehålla mig något ytterligare härvid. Skjuter inte trädet nya skott förtvinar det ganska snart. Detta är en allmängiltig sanning speciellt tillämplig på det ekonomiska livet. Vi borde alltså vara överens om att med alla upptänkliga medel söka uppmuntra företagsetableringar. Men vilka människor är lämpligast, äger den största entusiasmen, viljan att övervinna alla hinder och har därtill den goda hälsa som krävs för att starta och utveckla ett litet företag? Dessa egenskaper återfinns i särskilt hög grad hos unga människor, och det är på ungdomen vi måste satsa, om det svenska företagarträdet på nytt skall kunna förmås att skjuta gröna skott. Det kan i sammanhanget vara intressant med en liten tillbakablick. Den period i vårt lands historia, då den största nyetableringen av företag ägde rum var under och omedelbart efter den stora arbetslöshetskrisen på 1930-talet. Det var framför allt arbetslösa ungdomar, som med hjälp av släktingar och goda vänner startade små tillverkningsföretag runt om i landet i källare, i garage, ja, t.o.m. hemma i köket. Det var då huvuddelen av den svenska småindustrin uppstod, och här finns med företag vilkas produkter i dag är världsberömda och tillför landet stora och värdefulla valutainkomster. De människor, oftast ungdomar, som startade och utvecklade dessa företag. hade många gånger en mycket blygsam utbildning, sällan mer än 6-årig folkskola. Men begåvning och entusiasm kompenserade bristen på utbildning till fromma för dem själva och för det svenska samhället. Det är visserligen sant att det i dag inte går att starta en aldrig så liten industri bara genom att — som det ofta gick till på 1930-talet — sätta upp en maskin i en källare och börja tillverka olika slags detaljer. I dag krävs det mera pengar och framför allt mera utbildning. Den tekniska utvecklingen har gått så hastigt, att tillverkningsprocesserna blivit betydligt mer komplicerade än tidigare, och dessutom ställer marknadsföringen helt andra krav än tidigare. Men dagens ungdom har fått och besitter helt andra och gedignare kunskaper än 1930-talets, och antalet begåvningar är säkerligen inte lägre. Men entusiasmen då, den egenskap som 1930-talets ungdom jämte begåvning kompenserade den bristande utbildningen med? Ja, nog besitter dagens ungdom samma rika mått av entusiasm som forna dagars, när den finner en uppgift att rikta sin entusiasm emot. Det gäller alltså att ge företagandet, uppgiften att ”bli sin egen”, så positiva förtecken att unga människor med entusiasm kan känna sig manade att satsa på eget företagande. Det finns många märkliga likheter mellan dagens situation och läget i början av 1930-talet. Vi kämpar mot besvärliga sysselsättningsbekymmer, strukturförändringar äger rum inom näringslivet och arbetslösheten drabbar särskilt hårt ungdomen. Den s.k. kohandeln betydde mycket för den svenska samhällskroppens förmåga att tillfriskna ekonomiskt på 1930-talet, och jag tror att den framför allt hade stor betydelse psykologiskt, därför att tillförsikten, inte minst bland företagarna, vände åter. Jag föreslår icke någon ny kohandel i dag, 40 år senare, av bl.a. det skälet att historien aldrig upprepar sig. Men jag vädjar till alla med inflytande och framtidsperspektiv, och inte minst till regeringen, att med alla medel och i alla lägen söka väcka så många som möjligt av våra om sin framtida försörjning så ovissa ungdomar till intresse för det egna företagandet som lämplig utkomst.

Fru talman! Ungdomen och företagsamheten är två mäktiga välståndsfaktorer värda att satsa mera på än det mesta annat.

Fru talman! Dagens debatt kring de regionalpolitiska spörsmålen äger rum mot bakgrund av 1960-talets allvarliga misslyckanden inom samhällsplaneringen. Det karakteristiska för 1960-talets samhällsutveckling, som man ännu på väsentliga områden inte har frigjort sig från, var att de politiska besluten grundades på en rad föreställningar och prognoser utan inbördes sammanhållning och utan en total politisk utvärdering. Det måste vara ett för socialdemokratin närmast generande faktum att man ännu i dagens regionalpolitiska debatt inte har detta klart för sig.

Vore det inte bättre att bygga vidare på den vilja till samförstånd kring planeringsmål och förutsättningar som dock i de flesta sammanhang präglat länsstyrelsernas arbete med Länsprogram 70? Regeringen ger nu intryck av att vara så fångad av de föreställningar och prognoser som präglat dess hittillsvarande politik att man med fog kan ifrågasätta viljan att bryta med den gamla fördomsfulla koncentrationspolitiken. Den styrning av bostadsbyggandet som sker kan i det här sammanhanget vara en god illustration till vad jag vill säga. I Jämtlands län, vårt nordligaste genuina inlandslän, har bostadsbyggandet under hela 1960 talet och hittills under 1970-talet varit en av de ”smala sektorerna” i samhällsutvecklingen och begränsat de lokaliseringspolitiska åtgärdernas effekt. När man studerar utvecklingen under 1960-talet inom denna sektor, slår det en vilken anmärkningsvärd brist på proportioner det är mellan bostadsbyggandet i Jämtlands län och genomsnittet för landet. Den här snedvridningen har hållit i sig. I fjol t.ex. producerades i Jämtlands län 10,2 lägenheter per 1 000 invånare, medan riksgenomsnittet var 13,2 lägenheter per 1 000 invånare. I expansiva regioner som Stockholms län och Malmöhus län var motsvarande siffror 16,1 respektive 14,2. Det är väl möjligt att den ändrade situationen inom bostadssektorn redan i år förändrar dessa proportioner. Under alla förhållanden får man hoppas att det nya regionalpolitiska handlingsprogrammet skall innebära en radikal omprövning av styrningen av bostadsbyggandet. Det hittillsvarande systemet inom denna sektor har lika litet som koncentrationspolitiken i övrigt stöd hos medborgarna. Det är den slutsats man får dra av den aktuella situationen på bostadsmarknaden. Det intressanta i sammanhanget är emellertid vilka prognoser och föreställningar som legat till grund för t.ex. den nuvarande styrningen av bostadsbyggandet. Det är en fråga som vi mycket gärna skulle vilja ha svar på i Jämtlands län, där vi har en bestämd vilja till fortsatt utveckling och där vi har allmän politisk samling bakom t.ex. den befolkningsmålsättning som framförs i Länsprogram 70. När man analyserar samhällsutvecklingen under 1960-talet, står det fullt klart att socialdemokratin inte har något emot koncentrationen i samhället. Det är uppenbart tvärtom en av hörnstenarna i den socialistiska ideologin — bara koncentrationen sker inom och till den offentliga sektorn. Med en tredjedel eller mer av landets totala resurser bakom ryggen — dvs. hela den offentliga sektorn — har regeringen inte tvekat att främja koncentrationen, något som vi nu börjar skönja effekterna av på skilda sätt. Näringslivet har med regeringens goda minne uppmuntrats till expansion enligt dessa principer, och samhället har fått ta på sig minusposterna i kalkylen i form av samhällsinvesteringar och service. Även den enskilde har självfallet fått lämna sin tribut i form av allt längre restider till arbetet, försämrad boendemiljö och ökade kostnader. Nu har alltså det hänt att reaktionen mot denna utveckling även kommit till kanslihusets kännedom, och på vårt bord ligger förslaget till regionalpolitiskt handlingsprogram. Innebär då detta den radikala omprövning av samhällets utveckling som centern länge förespråkat? Ja, i vissa avseenden är det ett lovvärt aktstycke, men i andra avseenden är programmet en besvikelse mot bakgrund av de erfarenheter man har ute i landet. Stort intresse har knutits till befolkningsramarna i regeringens program liksom i centerns förslag. Detta är förklarligt, eftersom de uppställda befolkningsramarna får tas som uttryck för den politiska viljan och ambitionen. Regeringens befolkningsramar har ett intervall, som är förknippat med ett stort frågetecken. Osäkerheten blir inte mindre av den reservation som anförs i propositionen. Under åberopande av osäkerheten i planeringstalen framhåller nämligen departementschefen att ”på skilda nivåer finnas en planeringsberedskap för att möta de problem som uppstår om utvecklingen tar andra vägar än talen visar”. Om utvecklingen tar andra vägar! Vem har ansvaret för utvecklingen om inte regeringen? Som uttryck för den politiska viljan och ambitionerna är detta ett mycket märkligt konstaterande. Det är orealistiskt att, som centern, förorda en befolkningsökning med 100 000 människor i skogslänen, hävdar man nu från regeringens sida. Varför är det så? Är det mer realistiskt att denna befolkningsökning tillförs storstäderna? Har inte politikerna här att träffa ett val?

Men beträffande Jämtlands län har det märkliga hänt att regeringen i sin proposition har nonchalerat den målsättning som det fanns politisk enighet kring inom Jämtland. Och detta finner vi mycket anmärkningsvärt!

Jag vill säga att regeringens alternativ härvidlag inte är ett rimligt och realistiskt eller — för att använda en i gårdagens debatt populär term — trovärdigt alternativ i Norrlands inland med dess stora avstånd och särskilda problem. Självfallet är det nu betydelsefullt att det startar en konstruktiv debatt om hur de uppställda målsättningarna skall uppnås. Det finns därvid särskild anledning återkomma till de speciella förhållanden som råder i Norrlands inland, där befintliga resurser av skilda slag måste tillvaratagas bättre än hittills. Det kan gälla naturresurser såsom en god boendeoch fritidsmiljö, och det kan gälla samhällsinvesteringar av skilda slag i skolor, i inlandsbanan osv. Det finns med andra ord ett omfattande fält för en konstruktiv debatt och egentligen litet utrymme för en konfrontationspolitik, som i sig själv inte löser några gamla problem, men väl skapar nya.

Fru talman! Någon har sagt att den svåraste motståndare vi politiker har att brottas med är den verklighet som vi lever i, och förvisso är detta sant. Inte minst upplever vi det i dag, då vi på grund av strukturomvandling och en alltför långsam takt i konjunkturuppgången brottas med en arbetslöshetssituation som på intet sätt är acceptabel. Å andra sidan får man inte underlätta det för sig genom att be verkligheten falskt. Hur många år har vi inte fått höra talas om den kraftiga expansion som föreligger i våra storstadsområden och den överhettning som kännetecknar desamma! Förvisso var denna beskrivning riktig under 1950-talet och under den första hälften av 1960-talet. Men den som har analyserat utvecklingen i storstadsområdena från mitten av 1960-talet finner att talet om den kraftiga expansionen i storstadsområdena är och förblir en myt. När vi förra året i riksdagen diskuterade propositionen om lokaliseringssamråd förde jag fram dessa synpunkter och hävdade att vi i framtiden inte kunde räkna med någon kraftig befolkningsökning och inte heller med en ökad efterfrågan från industrisidan på arbetskraft i storstadsområdena. Men i debatten reagerade man starkt från centerpartiets sida och anklagade mig för att jag ville slå vakt om en fortsatt expansion i storstadsområdena. Det instrument som vi förra året skapade och kallade arbetsmarknadsstyrelsens delegation för lokaliseringssamråd fungerar inte som styrinstrument och kan saklöst försvinna; det har inte någon praktisk effekt eftersom det inte föreligger något som helst lokaliseringstryck på storstadsområdena. Såväl i sin riksplan som i den politiska debatten försöker centerpartiet fortfarande göra gällande att en överhettning föreligger i storstadsregionerna och att befolkningstillväxten fortfarande pågår. Det är, fru talman, en falsk beskrivning av verkligheten, Det är oc falskt när centerpartiets ledare i debatten i går försökte göra gällande att regeringen tidigare har understött industrilokalisering till storstadsområdena. Jag skulle vara tacksam om någon av de få centerpartister som just nu finns i kammaren kan ge mig ett enda exempel på ett enda företag som har lokaliserats till ett enda storstadsområde genom regeringens medverkan. Jag kan ge åtskilliga exempel på företag vilkas expansion förlagts utanför storstadsområdena, företag som har utlokaliserats från storstadsområdena. Man skall inte beskriva verkligheten falskt. Låt mig, fru talman, något beskriva den verklighet som vi har i storstäderna i dag. Jag skall börja med Stockholms kommun, vår huvudstad. Den har i år t.o.m. september månad haft en befolkningsminskning på över 18 000 invånare. Det innebär ett utflyttningsöverskott på över 20 000 människor. För hela år 1972 kan man vänta sig att befolkningsminskningen i Stockholms kommun kommer att vara minst 20 000. Är det expansion, centerpartister? under året. Det innebär en kraftig utflyttning, då födelseöverskottet under senare år har legat mellan 7 500 och 8 000. I centerns riksplan säger man att man inte vill vara med om någon utflyttning från Stockholms län, i varje fall uppgav fru Söder det i går kväll. Man tillåter en befolkningsökning i Stockholms län på 64 000 fram till 1980. Men om vi tänker oss att nuvarande utflyttning inte avstannar innebär den siffran att det trots allt måste bli en utflyttning av befolkningen från Stockholms län om man följer centerns riksplan. För ni skall väl ändå inte vara så centralistiska att ni avser att förbjuda människorna i Stockholms län att föda barn? Eftersom det normala födelseöverskottet under senare år har varit ca 8 000 blir det på en tioårsperiod en befolkningsökning på omkring 80 000. Låt mig exemplifiera verkligheten från min egen region, Göteborgsområdet. Göteborgs kommun har hittills i år haft en folkminskning på 7 600 människor, och för hela 1972 kan man räkna med en befolkningsreduktion på mellan 8 500 och 9 000 människor. För hela Storgöteborgsområdet har vi samma situation som i Stockholms län, dvs. oförändrade befolkningstal, vilket alltså med tanke på födelseöverskottet innebär en flyttningsförlust på mellan 4 500 och 5 000 människor detta år. Är Storgöteborg enligt centerpartiet fortfarande en överhettad region? Där har vi i dag 4 000 arbetslösa, vi har 3 000 tomma lägenheter och vi har gott om mark och lediga lokaler för industri och näringsliv. Vi har som sagt haft en kraftig utflyttning från regionen. Är det fortfarande expansion i det storstadsområdet? Jag vill sluta verklighetsbeskrivningen med den sista storstadsregionen, Malmö-Lundregionen. Under de tre första kvartalen i år har Malmö kommun förlorat 3 700 invånare, och totalt för året tyder prognoserna på en befolkningsminskning på 4 600 personer alltså en flyttningsförlust på bortemot 6 000 människor. Stagnation kännetecknar Malmö-Lundregionen, som i år noterar en folkökning som helt svarar mot ett beräknat födelseöverskott på omkring 2 000. Inte heller för det minsta av de tre storstadsområdena kan man tala om vare sig expansion eller överhettning. ”Nå” ger kanske någon, ”de siffror Hugosson nu presenterar är ett resultat av den dämpade konjunktur vi befinner oss i.” Men så är inte fallet, även om siffrorna för året kanske i någon mån påverk av näringslivets dämpade expansion. å fast att den utveckling vi noterat under 1972 till stor del är strukturellt betingad. Jag skall belysa detta för centerpartisterna här med några siffror från Göteborgsområdet. Under perioden 1960—1965 ökade antalet sysselsatta inom industrin i Göteborgsområdet med 14 000 personer, men under senare delen av 1960-talet, dvs. mellan 1965 och 1970, minskade antalet industrisysselsatta i Storgöteborg med 2 400. Låt mig s Bortsett från den tunga verkstadsindustrin har samtliga industrigrenar under senare hälften av 1960-talet minskat sitt behov av arbetskraft. Vi har fått ett relativt ensidigt sammansatt näringsliv, där 50 procent av verkstadsindustrin återfinnes i fyra företag, nämligen Volvo, SKF och de två varven, Götaverken och Eriksberg. Detta innebär enligt mitt förmenande en fara på sikt för Göteborgsområdet och har därtill lett till att sysselsättningsminskningen till övervägande del koncentrerats till branscher med hög andel kvinnlig personal. Av minskningen av antalet arbetstillfällen inom industrin under 1966—1970 svarade kvinnorna för närmare 60 procent — eller i absoluta tal I 400 personer — detta trots att kvinnorna endast utgjorde 20 procent av samtliga anställda inom industrin. Jag skulle vilja påpeka för herr Åsling, som talar om koncentrationssträvandena under 1960-talet, att 75 procent av sysselsättningsökningen i Storgöteborg under senare hälften av 1960-talet föll på kommun och landsting. Det var med andra ord kommunerna och landstinget som sög upp människor för att vi skulle kunna bygga ut skolan, för att vi skulle kunna klara vården. Jag anser att människorna i storstadsområdena har rätt till kommunal och landstingskommunal service. Talet om en industrikoncentration till storstadsområdena är en falsk verklighetsbe skrivning som centerpartiet gör i den politiska debatten. Jag har inte gått upp i talarstolen för att föra fram någon klagan från storstadsområdena, även om de i dag har det synnerligen bekymmersamt, men jag tycker det är viktigt att man rensar bort de vanföreställningar som finns i den centerpartistiska debatten.

Vi i storstadsregionerna förstår väl de problem och svårigheter som finns i andra delar av riket och vill medverka till att lösa desamma. Det måste på sikt till styrinstrument som skapar riktig lokalisering av sysselsättningsobjekt. Översysselsättning på någon ort är givetvis lika fel som undersysselsättning på någon annan. Vi i storstads emellertid att ensidigheten i vår sysselsättningsbild bör beaktas och bli föremål för ingripande på samma sätt som skall ske med planeringen i Övrigt. Vi måste arbeta utifrån det begrepp om solidaritet som alltid varit socialdemokratins kännetecken. Problemlösningarna kommer vi gemensamt att finna, om förståelse och vilja finns. Målsättningen måste vara att bryta marknadskrafternas fria spel och ersätta dem med planhushållning i dess bästa och vidaste bemärkelse. Låt mig sedan något beröra den aktuella situation som Göteborgsområdet sysselsättningsmässigt befinner 'sig i. Vi har i dag bortemot 4 000 arbetslösa i Göteborgsområdet. För närvarande saknar 1 500 byggnadssiffran säkert 2 000. Vid SKF en reduktion av antalet arbetare jobb, och om ett par månader har man anställningsstopp, och det inne arbetsplatser med bortemot 1 000 på ett år. Avskedanden för omkring 300 tjänstemän vid SKF:s Göteborgsfabrik har redan aviserats.

Det finns inga jobb för dem att få i Göteborg. Av de anställda vid Original-Odhner är 390 kollektivanställda och 210 tjänstemän. 60 procent är över 45 år, och 65 procent av kvinnorna är i 50-årsåldern. Fabriksledningen i Göteborg har varit synnerligen angelägen att bereda handikappad personal möjlighet till arbete, varför ett flertal äldre handikappade och rullstolsbundna blir utan jobb, om man inte lyckas rädda Original Odhner. Jag har personligen, liksom de som nu är utan jobb eller som fått veta att deras jobb försvinner inom en snar framtid, reagerat mot talet om att det inte skulle vara så farligt att bli arbetslös i Göteborg. Som jag sade tidigare är det ingen skillnad om man är arbetslös i en storstad eller om man är det någon annanstans. För den det drabbar är det lika svårt. Vem tror kammarens ledamöter att de arbetslösa byggnadsjobbarna i Göteborg vänder sig till, de uppsagda tjänstemännen vid SKF:s fabriker eller de anställda vid Original-Odhner? Inte är det till moderaterna, som tror att om man avstår från att höja arbetsgivaravgiften, så löser man alla problem, Och inte vänder man sig till folkpartiet — åtminstone inte de som är anställda vid Original-Odhner. För övrigt har kommunstyrelsens ordförande, folkpartiets starke man i Göteborg, sagt att vi avser från kommunens ledning på intet ätt att ingripa i situationen. Inte heller vänder man sig till centerpartiet, därför att centerpartiet vill ju dämpa expansionen i storstadsområdena, och där kan man inte förvänta att man får något stöd. Nej, det är till de socialdemokratiska kommunalpolitikerna i Göteborg, det är till de socialdemokratiska riksdagsmännen och det är till industriministern och regeringen man vänder sig, därför att det är endast genom att man får ett kraftfullt ingripande från regeringen, med speciella mot Göteborg styrda åtgärder, som man kan dämpa svårigheterna. Låt mig till slut, herr talman, uttrycka den förhoppning som de anställda vid Original-Odhner hyser, nämligen att en lösning i fråga om företagets fortlevnad kan komma fram, och låt mig också framföra byggjobbarnas: krav på ytterligare åtgärder för att öka sysselsättningen inom byggnadsbranschen i Göteborgsområdet.

Herr talman! Herr Hugosson efterlyser exempel, som han säger, på ett enda företag som etablerat sig i eller lokaliserats till en storstad. Ja, herr Hugosson, jag vet inte i vilka företag alla de norrlänningar är sysselsatta som, med den flyttningspolitik som regeringen bedrivit under 1960-talet, flyttat till Göteborg. En stor del av de inflyttade är i varje fall verksamma i industriföretag. Det är med andra ord kanske av mera intresse att se till den grad av expansion som den industriella och den administrativa verksamheten i storstäderna varit föremål för under 1960-talet. Detta är en följd av regeringens omflyttningspolitik, som gynnat denna expansion. Att denna utveckling har skapat problem i storstaden såväl som i glesbygden torde herr Hugosson inte kunna förneka. Den omständigheten att det i dag tyvärr står tomma bostäder i våra storstäder är bara ett belägg för att planeringen i detta avseende har varit felaktig. Av speciellt intresse är dock inte storstäderna utan de regioner som storstäderna utgör en del av. Där sker en fortgående befolkningsökning, och regeringens regionalpolitiska handlingsprogram förutsätter en fortsatt icke oväsentlig koncentration av människor till dessa expansiva regioner av vårt land. Detta leder till att servicenivån i vissa andra delar av landet kan komma i fara till följd av ett alltför lågt befolkningstal.

Därmed åstadkommer man förutsättningar för en så människovänlig miljö som möjligt både i storstäderna och i glesbygden, vilket är målsättningen för centerns riksplan.
Herr talman! Jag har inte sagt att det inte har flyttat några norrlänningar till storstadsområdena. Jag sade att det var fel och att det var en falsk verklighetsbeskrivning när man från centerns sida i går gjorde gällande att industriföretag har lokaliserats till storstadsregionerna som en följd av regeringens engagemang. Jag skall gärna medge att planeringen kanske har varit dålig i Göteborg. Men låt mig då slå fast att på de senaste 14 åren har det i Göteborg varit borgerlig majoritet under 10 år. Därför får väl herr Åsling vända sig till sina egna kamrater i den borgerliga flocken i detta fall. Sedan vill jag fråga varför jag inte skulle engagera mig för de människor som i dag har det svårt i storstadsområdena. Varför skulle inte jag vara engagerad när det gäller att undvika att skapa motsättningar mellan land och stad? Det har jag väldigt svårt att förstå. Man kan naturligtvis inte frigöra sig från bekymren på hemmaplan, herr Åsling. Det kan inte jämtlänningarna heller. Men jag har försökt föra ett principiellt resonemang och säga att det är farligt att skapa motsättningar mellan människor i städerna och människor på landsbygden. Vad slutligen gäller lokaliseringen till storstadsområdena vill jag fråga: Hur är det med centern närstående organisationer i det fallet? Hur många av jordbrukets organisationer är lokaliserade till Stockholm? Och vart lokaliserade man Böndernas hus i Skåne? Jag har för mig att det var till Malmö. Den koncentration till storstadsområdena som centerpartiet närstående organisationer har gjort kan inte på något sätt jämställas med vad regeringen eventuellt kan ha medverkat till.
Herr talman! En följd av de regeringsdispositioner som herr Hugosson talar om är ju ändå den starka koncentrationen till de tre storstadsområdena under 1960-talet. Det kan väl inte herr Hugosson förneka? Den kraftiga folkomflyttning som då ägde rum har drabbat samhället i form av ökade anspråk på investeringar och samhällsservice m,. m, och har — det är ett obestridligt faktum — gynnat en okontrollerad expansion i storstadsregionerna. De har oci skapat de planeringsproblem som vi i dag brottas med och som vi här borde diskutera sakligt i stället för att försöka skapa motsättningar mellan storstäder och landsbygd, som herr Hugosson med sitt inlägg förefaller sträva mot. Nr 114 Torsdagen den ratagande av de resurser som finns i skilda 9 november 1972 delar av landet. De sys: ttningssvårigheter man för närvarande har, — — — — t.ex. i Göteborg, är beklagliga, men de är till en del följden av en felaktig Allmänpolitisk samhällsplanering under 1960-talet. debatt Jag föreställer mig att herr Hugosson, när han betänker detta, måste erkänna att mot den bakgrunden är regeringens regionalpolitiska program inte mycket att yvas över. Där finns svagheter som jag här tidigare har pekat på och därmed tyvärr begränsade möjligheter att föra en kraftfull Här gäller det ju ändå att samlas omkring en översiktlig planering som innebär ett maximalt till
Herr talman! Befolkningsutvecklingen sammanhänger i mycket stor utsträckning med näringslivets behov av arbe ft. Jag redovisade vad som har hänt på industrisektorn under senare hälften av 1960-talet och konstaterade att i det närmaste 500 industrijobb har försvunnit i Storgöteborg. Enligt de siffror vi fick fram för några dagar sedan har i hela området 10 000 industriarbetsplatser försvunnit under en tioårsperiod. Men herr Åslings beskrivning stämmer in på det som kännetecknade 1950-talet. Jag tycker inte att det är något fel att vi i Göteborgsområdet under senare delen av 1960-talet fick möjlighet att suga upp 75 procent av arbetstillskottet till den offentliga sektorn, till kommun och landsting, för att klara ett ökat vårdbehov. Jag tycker det är felaktigt när centerpartiet i sin agitation målar ut våra storstadsområden som ur miljösynpunkt och andra synpunkter farliga områden för människorna. Det är ett led i centerpartiets strävan att skapa motsättningar mellan storstadsområdena och den övriga delen av landet. Jag tycker att det är allvarligt att man gör det. Jag vill fråga: Har herr Åsling räknat på hur många nya industrijobb som skapats i andra delar av landet genom att Volvo lagt en mycket stor del av sin expansion i småorter, bl.a. i Norrland, hur många industrijobb som skapats genom att SKF har lagt sin expansion till andra delar än Göteborgsområdet, för att nu ta några andra exempel?

Herr talman! Under den utdragna debatt som nu snart har pågått i två dagar har från åtskilliga håll anförts krav på åtgärder mot arbetslösheten och mot regional obalans.

Det kr solidaritet för att skapa ökad jämlikhet såväl mellan enskilda människor som mellan olika delar av landet. Det krävs åtgärder byggda på realistiska krav och strävanden för att skapa mer likartade förhållanden för hela landet. Det har talats om att vi skulle behöva ett rundare Sverige, och det är en vällovlig sak att satsa på. Men hur vi än försöker att åtgärda problemen så har vi kvar våra långa avstånd och våra många ytmässigt stora kommuner. Detta gäller inte bara i Norrland utan också i Dalarna. Jag tycker det finns anledning att påminna om att Dalarna har områden som är glesbygdsområden med stora avstånd och alla de svårigheter som kännetecknar många Norrlandskommuner. Skall regionalpolitiska satsningar vara till verklig nytta måste de naturligtvis sättas in i de områden där de bäst behövs. De särskilda regionalpolitiska satsningar som gjorts inom det inre stödområdet är därför verkligt välkomna; de har också gett resultat. De inre delarna av landet har haft de största svårigheterna och kräver därför de största insatserna. Herr talman! Behov av vissa justeringar av det inre stödområdets gränser föreligger dock. I Dalarna har Malungs och Vansbro kommuner stort behov av att föras till det inre stödområdet. Dessa kommuners geografiska läge och näringslivsmässiga struktur hoppas jag skall kvalificera dem att föras till det inre stödområdet. Nu förutsätter jag att det inte krävs några speciella åtgärder från riksdagen i denna fråga utan att kommande regionalpolitiska beslut och de bemyndiganden som Kungl. Maj:t redan fått av riksdagen möjliggör en sådan områdesändring genom ett senare beslut av Kungl. Maj:t. De lokaliseringspolitiska satsningar som skett i Dalarna har varit stora och gett goda resultat, men ändå har vi fått vidkännas befolkningsminskningar tidigare år. Jag hoppas att den trenden nu skall brytas och att vi får en befolkningsökning. Sker en sådan ändring, måste förtjänsten härav till stor del tillskrivas de lokaliseringspolitiska insatser som skett inte minst inom centralregionen och i Moraområdet. Nu behövs naturligtvis ytterligare satsningar även på dessa områden. Men alldeles särskilt finner jag satsningar nödvändiga i den norra och västra delen av länet för att där trygga invånarnas framtid. Jag vill också påminna om behovet av åtgärder i norra delen av länet för att trygga transporterna. Det gäller både persontransporter och godstransporter, varvid även råvarutransporterna — jag avser då närmast skogstransporterna — bör beaktas. Sådana åtgärder är nödvändiga om man inte skall skapa svårigheter som medför ytterligare Jag hoppas att stödåtgärder även i fortsättningen skall sättas in för att stödja utlokaliseringen från våra större befolkningscentra till de områden där näringslivet behöver en breddning. Därvid bör Dalarna ihågkommas. Min förhoppning är att denna framtida satsning skall visa sig vara till nytta för hela Dalarna. Det behövs i framtiden ett solidariskt stöd. Därvid måste samhället säkerligen medverka i resursskapandet för att alla delar av länet skall få tillräckliga resurser för en tillfredsställande framtida utveckling. Ett starkt samhälle och de anställdas insyn och medbestämmanderätt i företagen kommer säkerligen att skapa en bättre regional balans och större trygghet för människorna i olika delar av landet.

Herr talman! Med anledning av den tidigare debatten här vill jag understryka att centerpartiets politik syftar just till att minska motsätt ningarna mellan stad och landsbygd, mellan de människor som bor i städerna och de som bor på landsbygden. Jag upplever det som vår styrka att vi kan gå ut med samma budskap till land och stad. Strömningarna har, inte minst under senare år, gått mot centern. Vi försöker se verkligheten och lyssna till människornas behov — både i stad och på landsbygd. Jag tycker nog att de strömningar vi ser talar sitt språk. Herr talman! I centerpartiets program som antogs i mars 1970 står följande: ”Arbete är grunden för försörjning och trygghet. Samhället skall garantera att principen om trygghet för individen till arbete och inkomst kan förverkligas. Rätten till arbete skall vara inskriven i grundlagen.” På den socialdemokratiska partikongressen sade enligt tidningsreferat statsrådet Alva Myrdal följande: ”Vi kan aldrig acceptera tesen att endast somliga skall få och ha rätt till arbete, medan andra avspisas med kontant ersättning. Vi har höjt ambitionsnivån från full sysselsättning till allas rätt till arbete.” Det är glädjande att socialdemokraterna nu har kommit fram till en ambitionsnivå, som synes ligga nära centerpartiets. Den första förutsättningen för att vi skall kunna komma till rätta med den stora och besvärande arbetslösheten i vårt land är att vi känner arbetslösheten i hela dess omfattning. Det gör vi inte i dag. Varken vi här i riksdagen eller regeringen eller arbetsmarknadsmyndigheterna vet och kan säga hur många människor som är utan arbete i dag. Ingen känner den dolda arbetslösheten. Hur kan vi över huvud taget tala om allas rätt till arbete, om vi inte strävar efter att först och främst få ett underlag som ger en faktisk bild av verkligheten? Vi får som bekant mätningar av arbetslösheten från både AMS och statistiska centralbyrån, och skillnaderna mellan de olika resultaten är betydande beroende på att olika metoder används. LO:s utredningsavdelning bl.a. har kritiserat AMS statistik och har sagt att arbetslösheten vid något tillfälle kunde vara dubbelt så hög som den av AMS redovisade statistiken. Mot denna bakgrund är det kanske inte underligt att de åtgärder som regeringen sätter in för att råda bot på arbetslösheten inte är tillräckliga. En adekvat mätning av arbetslösheten behövs. Riksdagen avslog förra veckan en motion om kartläggning av den dolda arbetslösheten. Den berör i stor utsträckning kvinnorna. Allt tal om jämställdhet mellan man och kvinna faller, tycker jag, platt till marken om vi inte först vidtar de grundläggande åtgärder som är nödvändiga för att förverkliga målsättningen allas rätt till arbete, alltså även kvinnornas rätt. Den arbetslöshet vi har nu är en annan arbetslöshet än vi haft tidigare, en strukturarbetslöshet. Den stora frågan är: Hur kommer strukturarbetslösheten att utvecklas under det här årtiondet? Skall den pågående utvecklingen fortsätta, där vi behöver ytterligare färre människor och ytterligare fler maskiner för att åstadkomma produktionsökning? Industrin redovisar ju en ökande produktion samtidigt som den mänskliga insatsen minskar. Mellan 1965 och 1970 minskade den mänskliga insatsen med ungefär 70 000 personer, vilket är mer än 10 procent av hela industriarbetarstyrkan. Inom skogsbruket exempelvis räknar man med en minskning av sysselsättningen med 6 procent per år enligt tidningsuppgifter. Domänverket redovisade i går i pressen ett förslag till organisationsutveckling, som innebär en kraftigt bantad organisation med vidgad produktion. Av 5 880 anställda 1971 — detta enligt tidningsuppgifter — minskas antalet anställda med nästan 2 000 fram till 1980, vilket är nästan en tredjedel. Många från industrin friställda har hitills kunnat placerats inom den offentliga sektorn, som har expanderat kraftigt. Man kan räkna med att bortåt en fjärdedel av landets alla arbetande är sysselsatta inom den offentliga sektorn. Men hur ser läget ut för den sektorn framöver? Ja, det känner vi alla till. Vi har åtstramning i kommunerna, rationaliseringar inom förvaltningarna — socialvården t.ex. — och det talas om skattetak.

Vården kan dock naturligtvis inte rationaliseras hur långt som helst. I varje fall kan vi inte räkna med att i samma utsträckning som hittills ytterligare bortrationaliserade från industrin skall kunna beredas plats inom den offentliga sektorn. Den tredje sektorn, servicesektorn, har en stor andel av den totala sysselsättningen. Kan inte också den bli utsatt för samma utveckling — rationaliseringar, som innebär minskning av den mänskliga insatsen? Som statsministern påpekade i debatten i går trodde man för några år sedan att brist på arbetskraft skulle bli det stora problemet under det här årtiondet, och 1970 års långtidsutredning sysslade också med den tanken. Tänk om det är fel! Tänk om det i stället är så, att vi framöver kan få stora och bestående svårigheter att sysselsätta alla människor i vårt land! Jag tror det är angeläget att alla berörda parter sätter sig ner och förutsättningslöst diskuterar utveckling och målsättning för arbetslivet framöver med utgångspunkt i den utveckling vi i dag befinner oss i. Det är möjligt att vi måste tänka om, att vi måste ompröva våra värderingar, se på hur vi på bästa sätt skall kunna fördela våra resurser. Vi behöver en ny helhetssyn på politiken för arbetslivet och arbetsmarknaden. Det finns många åtgärder som är tänkbara i en svår arbetslöshetssituation. I den proposition som kom i går har redovisats en hel del åtgärder som man är beredd att vidta. Arbetslösheten måste naturligtvis angripas på många sätt — genom en bättre ekonomisk politik, genom arbetsmarknadsåtgärder och genom utbildning. Jag skall därtill framställa ett förslag, eller kanske rättare sagt ställa ett krav. Det är ett krav som inte är nytt — det har framförts många gånger av centerpartiet — men nyheten med det är att det förs fram som en åtgärd mot arbetslöshet. Kravet är: Sänk pensionsåldern från 67 till 65 år!

En sänkning av pensionsåldern med två år innebär att i stort sett två årsgrupper förs ut ur produktionen. Hur många det kan röra sig om kan inte exakt sägas. Enligt statistiska centralbyrån hade vi i oktober i år 22500 personer på 66 år och 32000 personer på 65 år som förvärvsarbetade. Det är sammanlagt ungefär 55 000. Hur stor del av dessa 55 000 arbetstillfällen som kan öppnas för nyrekrytering är naturligtvis svårt att säga. Även om 65 år fastläggs som pensionsålder, bör det enligt min mening finnas en viss rörlighet och individuell valfrihet till pensionering, vilket kan innebära någon minskning av de angivna talen. Man åstadkommer mycket positivt med en sänkning av pensionsåldern.

Ungdomsarbetslösheten är beklämmande stor, och vi har talat mycket om den i kammaren här i dag. Det säger allt om att vi alla upplever den som ett stort problem. Av åldersgrupperna visar det sig att 16—24-åringarna redovisar den procentuellt sett klart största ökningen i arbetslöshetstalen, trots att utbudet från den gruppen minskade kraftigt. En sänkning av pensionsåldern skulle ha effekt också för ungdomsarbetslösheten. På många sektorer inom näringslivet har det varit en ringa naturlig avgång, och avgången har ofta inte alls stämt med de prognoser som gjorts. Skogsarbetarförbundet giorde t.ex. en prognos över den naturliga avgången bland skogsarbetare, men den har visat sig inte hålla. Är det svårigheter och arbetslöshet på arbetsmarknaden, minskar naturligtvis avgången, eftersom det blir osäkert och otryggt med nya arbeten; man vet vad man har men inte vad man får. Därigenom blir nya arbetstillfällen för ungdomen färre än de annars skulle ha varit. Att vara ung och arbetslös är naturligtvis plågsamt. Det skapar svåra problem nu och för framtiden. Då jag emellertid under en interpellationsdebatt i våras med inrikesminister Holmqvist utvecklade synpunkter och önskemål på åtgärder mot ungdomsarbetslösheten, skall jag inte ytterligare ta upp tiden och här gå in på den frågan. Den har dessutom ingående diskuterats här i kammaren i dag. Jag vill bara understryka en sak som är viktig, nämligen utbildningen. Man kanske kan förstå att det inte uppfattas som ett gott råd av de ungdomar som just avslutat sin utbildning och som framför allt vill ha arbete och tjäna pengar, men på litet längre sikt är dock en utbildning A och O för ungdomens möjligheter i framtiden.

Herr talman! Med anspelning på det meningsutbyte som herr Åsling och jag hade sade fru Jonäng inledningsvis att man i centerpartiet ville minska motsättningarna mellan stad och land. Därför, sade hon, kan vi gå ut med samma budskap till alla människor, oavsett var de bor. Hon sade i något med tanke på de vackra opinionssiffror hon tydligen läst någonting om. Men när man går ut med ett budskap, skall man beskriva verkligheten som den är. Jag försökte i mitt anförande göra gällande att det är en falsk verklighetsbeskrivning som man ger, och det är också ett budskap. Centerpartiet utmålar i agitationen ute i landet storstadsregionerna som undermåliga ur miljösynpunkt. Det är ingen hejd på hur dåligt människorna har det i storstadsområdena. Men hur många är det av de friställda göteborgarna, tror fru Jonäng, som vill lämna denna enligt centerpartiet undermåliga miljö? När det under 1950 och 1960-talen var stor bostadsbrist i storstadsområdena, hur ställde sig centerpartiet till människorna då? Ni ville dämpa bostadsbyggandet i storstäderna. När vi från socialdemokratisk sida säger att vi måste tygla de fria marknadskrafterna för att få en vettig sysselsättningslokalisering över hela landet, då vill inte centerpartiet vara med. När vi i storstadsregionerna i dag kräver åtgärder för att garantera sysselsättningen, då visar man på lokalt håll, t.ex. från den borgerliga majoriteten i Göteborg, inget intresse. Man säger i en aktuell situation, att man inte avser att ingripa. Fru Jonäng, om man skall gå ut med ett budskap skall man beskriva verkligheten som den är. Låt mig också uttrycka den förhoppningen att centerpartiet går ut med samma budskap till föreningsrörelsen.